Herr talman! Låt mig först säga att vi har bedömt den centrala antagningen av elever vara erforderlig av många skäl. Det starkt ökade antalet studerande vid universitetens spärrade utbildningslinjer har helt enkelt framtvingat en ny form för antagande av eleverna. Låt mig också erkänna att de erfarenheter vi hittills haft av den centrala antagningen ger oss anledning att ompröva systemet i dess tekniska utformning. Universitetskanslersämbetet kommer att inför nästa års intagning lämna förslag till förbättringar av systemet. Vad beträffar problemet med de obesatta nybörjarplatserna vid spärrad högskoleundervisning under hösten vill jag besvara fru Kristenssons fråga på följande sätt. För det första innebär det beslut som vi har fattat att möjlighet lämnas de lokala enheterna — alltså konsistorier och motsvarande — att direkt anta vissa elever. För det andra kommer, såsom fru Kristensson antydde, stödundervisning att ges dem som så här sent på höstterminen antas som elever för att dessa skall kunna studera i kapp sina kamrater.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat, om jag med anledning av mitt uttalande nyligen att »det är den allmänna färdriktningen, som är viktigast», vill precisera min målsättning för »den gradvis skeende utvecklingen» av skolans kristendomsundervisning. I samband med utbildningsreformerna har från statsmakternas sida betonats att arbetet med skolans successiva utveckling och förnyelse ständigt måste pågå. Alla skolans ämnen måste, såväl innehållsmässigt som metodiskt, beröras av detta arbete. I religionsundervisningen har kravet på objektivitet numera vunnit praktiskt taget allmän anslutning. En sådan undervisning måste bl.a. meddela sakliga kunskaper om olika trosoch livsåskådningar. Den ökade internationaliseringen leder till önskemål om ökat utrymme för icke-kristna religioner i undervisningen. Detta är två exempel på faktorer i samhällsutvecklingen som inte kan lämna religionsundervisningen opåverkad.

Herr talman! Först vill jag tacka ut bildningsministern för svaret på min fråga. Jag hade frågat, om statsrådet ville precisera målsättningen för den gradvis skeende utvecklingen av skolans kristendomsundervisning. Statsmakternas syn på denna undervisning kände jag ju redan till. Ännu har jag dock inte blivit fri från min oro. Anledningen till min fråga är en intervju med herr statsrådet, publicerad under rubriken »PALME, SKOLAN OCH VÄRLDEN», allt i stora bokstäver. Det finns i denna intervju många uttalanden, där jag helt delar statsrådets uppfattning, men de är särskilt intressanta därför att det är en utbildningsminister som talar. Frågeställaren i intervjun ondgör sig över en lärobok i kristendom, där det står att korset i den svenska flaggan påminner om att vi lever i ett kristet land. Statsrådet svarar: Detta visar det ständiga dilemmat i skolundervisningen. Vi kan inte i detalj föreskriva hur undervisningen skall bedrivas. Vi kan bara hoppas på att det ändrade opinionsläget i landet skall tränga innanför skolans murar. Jag undrar om det inte redan har trängt in dit. Sedan fortsätter frågaren med kristendomsundervisningen och talar om hur tidigt denna kommer — det fanns enligt hans mening även andra saker som borde komma tidigt. Statsrådet svarar fullt riktigt att det finns historiska förklaringar till att kristendomen tas upp så tidigt. Folkskolan byggdes upp kring Luthers katekes. Sedan kommer den frågande igen och angriper läroplanerna och säger att lärarna slaviskt följer dem, varvid de proppar i eleverna en ensidig undervisning om kristendomen. Först därefter behandlas andra religioner. Då svarar statsrådet: Men det har ändå skett en fantastisk utveckling under senare år på detta område. Tidi gare behandlades bara kristendomen. Det är omöjligt att genomföra en total ändring med en gång. Det är den allmänna färdriktningen, som är viktigast, säger statsrådet i sitt svar, och det sker en gradvis utveckling. Det var här jag blev orolig med tanke på att det var utbildningsministern som talade. När skall den totala ändringen ske, och i vilken riktning går färden? När jag ser på integreringen av kristendomen med orienteringsämnena, så undrar jag om inte det i praktiken kan medföra att den på många håll kommer att försvinna, eftersom det, som statsrådet säger, är omöjligt att övervaka undervisningen på alla plan.
Herr talman! Om jag förstår saken rätt är herr Nilsson i Agnäs vred huvudsakligen på den skolelev som ställde frågorna. Men för hans frågor kan varken jag eller skolväsendet bära ansvaret. Denne får fråga vad han tycker är riktigt och rätt. Det centrala är vad jag svarar i intervjun. Vad den grabb som var intresserad av u-ländernas problem reagerade mot var att det gavs så litet undervisning om andra kristna och icke kristna religioner. Det skulle enligt honom knappast förekomma någon undervisning alls. Det var då jag sade att här har skett en utveckling som innebär att andra religioner får ett större utrymme inom religionsundervisningen, vilket står i fullständig överensstämmelse med riksdagens tidigare fattade beslut. Vidare hade han reagerat mot att vi gjort Svenska flaggans dag till en nationell högtidsdag. Jag sade då att jag i dessa sammanhang brukar begagna tillfället att tala om vårt ansvar i världen. Han nämnde en lärarhandledning, som angav att man bör uppmärksamma varje kristet land på Svenska flaggans dag. Jag vill bara hänvisa herr Nilsson i Agnäs till vad herr Svensson i Ljungskile en gång sade då vi diskuterade dessa frågor: »Vi är inte längre ett folk med en religion.» Alla har inte exakt samma trosuppfattning i landet, och detta måste man respektera i all undervisning. Jag trodde att vi i denna kammare i stort sett var överens om detta. Mina svar på dessa frågor har inte på någon punkt gått utanför vad som förelagts riksdagen. Detta ämne liksom andra ämnen måste genomgå en utveckling, i detta fall en utveckling mot objektivitet och större internationalisering. Om herr Nilsson i Agnäs är orolig är han i så fall orolig över sina kamrater i riksdagen och över riksdagen som helhet.
Herr talman! Först skall jag be att få tala om att Agnäs uttalas angnäs — jag är trött på att höra det uttalas felaktigt. Det var faktiskt inte frågeställarens formuleringar som oroade mig; jag har hört liknande formuleringar på många håll. I stort sett tycker jag också att statsrådets svar är tillfredsställande. Jag har emellertid inte kunnat värja mig för misstanken att det som säges om att kristendomsundervisningen till slut skall bli totalt förändrad innebär att vi kommer därhän, att kristendomen inte jämställs med andra ämnen utan helt försvinner. Jag vet vad riksdagen har beslutat och att vi är medansvariga för utvecklingen. Men statsrådet medger själv i intervjun att det är svårt att övervaka undervisningen i detalj. Just inför den förändring som nu genomföres, då ämnet integreras i gruppen orienteringsämnen, är jag rädd för att det på sina håll helt kommer att försvinna. Jag tackar än en gång för svaret. Intervjuaren blev efter vad jag kan för stå mycket tröstad av de svar han fick — det är däremot inte jag.
Herr talman! På en punkt vill jag ge herr Nilsson rätt. Jag ber om ursäkt för att jag uttalade Agnäs fel — jag vet att det heter angnäs. Det felaktiga uttal som jag gjorde mig skyldig till beror förmodligen på flitig vistelse på Gotland. Där ser man agnäs in concereto och därför blandade jag ihop uttalen. Vad herr Nilsson i Agnäs i övrigt sade måste bero på en egendomlig missuppfattning. När jag säger att det är orimligt att på något område tro på en plötslig och total ändring och att utvecklingen måste ske gradvis, tolkar herr Nilsson i Agnäs detta så, att kristendomen totalt skulle försvinna från den svenska skolans undervisning. Jag vill i all blygsamhet påpeka att i det förslag som nu ligger på riksdagens bord har detta ämne fått ett oförändrat timantal vid översynen av läroplanen. Inom ämnet sker däremot en utveckling mot större objektivitet och internationalism. Det är enligt min mening en utveckling i klart positiv riktning. Det är sorgligt om den oroar herr Nilsson i Agnäs.

Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat mig, om jag vill medverka till att mera praktiska bestämmelser utfärdas när det gäller parke ring i T-kors och därmed minska domstolarnas arbetsbörda. Det generella förbudet i vägtrafikförordningen mot stannande och parkering inom vissa avstånd vid vägkorsning omfattar också de s.k. T-korsen. Jag är medveten om att bestämmelsen kan förefalla onödigt långtgående när det gäller vissa T-kors, där den tvärgående vägen är mycket bred. Frågan kommer att prövas när Nordisk vägtrafikkommitté avlämnat sitt yttrande med anledning av remissvaren över kommitténs betänkande om gemensamma nordiska trafikregler. Jag räknar med att detta yttrande kommer att föreligga inom en snar framtid.
Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret som jag tycker är positivt, och det är jag tacksam för. Anledningen till att jag ställde denna fråga är den irritation som på många håll finns över de parkeringsbestämmelser som gäller T-korsen. Vad som inte minst föresvävade mig var just det som står i svaret, att dessa bestämmelser måste vara onödiga där vägen eller gatan är tillräckligt bred. Personligen har jag den uppfattningen, att det vore bättre att försöka hålla gatorna rena från parkerade bilar än att försvåra möjligheterna att parkera på därför avsedda platser. Det vore bra om vi kunde få sådana lagar och bestämmelser — det är därför jag talar om praktiska åtgärder — att människorna har lätt för att efterleva dem. Det viktigaste är inte att sätta fast människor; det viktigaste är att utfärda sådana lagar och förordningar, att människorna kan efterleva dem utan större svårigheter. Statsrådets svar andas tillförsikt för framtiden. Han räknar med att yttrandet från den nordiska vägtrafikkommit tén snart skall föreligga. Jag hoppas att statsrådet får rätt i detta antagande och att vi efter detta yttrande skall få mer praktiska och mer formfulländade bestämmelser än vad vi har i dag. Jag läste i tidningen att man i min egen residensstad samlat anmälningar mot parkeringssyndare på hög. Man har i dag 500 parkeringssyndare anmälda, och dessa skall efter hand lagföras. Jag tycker att domstolarna har viktigare saker att syssla med än att döma personer som parkerat fel på någon meter i ett T-kors, där vägar och gator är tillräckligt breda. Herr statsråd! Jag tackar än en gång för svaret som har en positiv anda. Jag hoppas att vi också skall komma fram till positiva beslut så fort som möjligt.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig om, vad som enligt min mening kan göras för att i stadsplaneärenden vinna erfarenhet och få vägledning av allmänhetens uppfattning före — och icke såsom för närvarande efter — besluts fattande. Efter bemyndigande av Kungl. Maj:t den 29 mars i år har jag den 26 april tillkallat sakkunniga för översyn av byggnadslagstiftningen, en utredning med parlamentarisk sammansättning. För att tillgodose sådana önskemål och synpunkter som jag vill utgå ifrån ligger bakom frågan har i utredningsdirektiven uttalats bl.a., att man bör ge hästa möjliga betingelser för förtroende mannainflytandet och för en öppnare allmän debatt kring olika miljöförändringar. De sakkunniga skall se över byggnadslagstiftningens samtliga avsnitt och föreslå de ändringar som kan vara påkallade, således även inom det område som frågan avser. Jag har nyligen hos de sakkunniga låtit inhämta att man där lägger stor vikt vid dessa spörsmål och att arbete pågår med uppläggning av tester och studier av hur dessa frågor bäst skall tillgodoses i planeringsprocessen. Jag vill slutligen erinra om att redan gällande byggnadsstadga ålägger den som upprättar förslag till plan skyldighet att samråda inte bara med vissa myndigheter utan även med sammanslutningar och enskilda personer som kan ha ett väsentligt intresse av frågan.
Herr talman! Det var ett bra svar, som jag tackar för. Genom ett lustigt sammanträffande förekommer det i Dagens Nyheter i dag en artikel av Ronny Svensson från statens planverk, en artikel som handlar just om dessa spörsmål och som innehåller de synpunkter jag har på denna fråga. Jag anbefaller artikeln till läsning — kommunikationsministern har givetvis redan läst den — av kammarens övriga ledamöter. Artikeln har rubriken »De akterseglade politikerna». I stadsplaneärendena är politikerna akterseglade. Detta gäller dess värre inte bara politikerna utan också allmänheten. Jag tror att detta är en mycket viktig fråga, där politikerna kommit för litet in i den problematik som gäller stadsplaneärenden och boendemiljön. Vi ser ofta insändare i tidningarna från människor, som flyttat in i ett nytt bostadsområde och som har klagomål av olika slag att framföra. Det vore naturligtvis värdefullt om sådana synpunkter kunde inhämtas i förväg och innan stadsplanen är fastställd. Nu är det gott att erfara att denna form av aktersegling inte ingår i kommunikationsdepartementets specialiteter.

Herr talman! Det är några saker som jag, trots den långa debatt som fördes under gårdagen, skulle vilja ta upp till diskussion.

Jag tror det är en alldeles felaktig och dessutom farlig tolkning av valresultatet. Centerpartiet drev ju samma krav när det gällde u-hjälpen som folkpartiet — det var ju en av de få punkter där herr Hedlund inte tog avstånd från mittenprogrammet. Men ändå kunde centerpartiet notera en framgång. I konsekvensens namn borde ju, om den folkpartistiska martyrteorin är riktig, också centerpartiet ha drabbats av en tillbakagång. Det var naturligtvis inte kravet på ökad u-hjälp som var felet. Felet låg i stället däri att det var folkpartiet som förde fram kravet. Just därigenom blottades ju motsättningarna i folkpartiets attityd till olika centrala politiska frågor. Jag tänker för det första på konflikten mellan kravet på internationell utjämning och folkpartiets engagemang när det gäller att motverka en inkomstoch förmögenhetsutjämning i det svenska samhället. Det går inte att kräva internationell solidaritet och sedan inte vara beredd att omsätta den principen i praktiken inom det egna landet. Just därigenom blottades ju för väljarna en avgörande brist i den liberala ideologin. För det andra medförde folkpartiets argumentering att det uppstod en konflikt mellan kravet på ökade samhällsinsatser i angivet hänseende och partiets inställning till den offentliga sektorn över huvud taget och folkpartiets agerande under 1960-talet när det gällt att skaffa samhället resurser. För det tredje avslöjades konflikten hos folkpartiet mellan kravet på uhjälp och folkpartiets inställning till frihetsrörelser i den tredje världen; och där tänker jag naturligtvis i första hand på Vietnam. Jag tror alltså att det är en farlig bortförklaring av valnederlaget som kan skada u-hjälpen och dess möjligheter att hävda sig i framtiden. Därför vill jag inte låta den valanalysen stå oemotsagd i remissdebatten. Jag tycker t.o.m., och då tar jag till ordentligt, att folkpartiets teori om smutskastning är ett steg mindre dåligt. Jag skulle också vilja ta upp några principiella synpunkter på demokratin. Där upplevde vi under gårdagen att folkpartiledaren Wedén i denna kammare yttrade: »Vi måste avvisa kortsynta angrepp på vad angriparna kallar "formell demokrati” men som i själva verket innehåller de mest grundläggande frioch rättigheterna. Och vi måste avvisa talet om "direktdemokrati, som jag nyss nämnde.» Herr Holmberg, den andre ledaren för ett oppositionsparti, sade i första kammaren raka motsatsen, nämligen följande: »Men tyvärr tycks det finnas en skiljelinje mellan socialdemokraternas inställning till en levande folkstyrelse och vår uppfattning. Här finns å ena sidan socialdemokraternas förnöjsamma attityd till den situation som råder. Man synes vara helt till freds med den indirekta — den representativa — demokratin. Här finns å andra sidan vår strävan mot en mera direkt demokrati.» Det ger en ganska intressant bild av graden av samling hos den borgerliga oppositionen och samordningen av attacken mot socialdemokratin i den mån vi kan tala om attack i det sammanhanget under gårdagens remissdebatt. Det är intressant, tycker jag, att notera hur högerledaren Holmbergs kritik mot det socialdemokratiska sättet att verka för demokratin i viss mån överensstämmer med de angrepp som ungkommunisten Carlberg också har riktat mot vårt parti. Det misstag båda begår trots sina helt skilda samhällsåskådningar är att de inte inser folkrörelsens betydelse för socialdemokratin och för svensk demokrati. Socialdemokratiska partiet är ju i sig självt en folkrörelse. Det illustreras väl bäst i den kamp som vi bedrev från vårt största och kanske bittraste nederlag 1966 fram till vår största seger i fredstid 1968. Det var inte fråga om en mobilisering av ekonomiska resurser, utan det var fråga om en folkrörelse, om mängder av människor som trodde på en idé, som var beredda att argumentera för den och slåss för den. Det är så folkrörelsen fungerar, när den fungerar som bäst.

Den tredje delen av arbetarrörelsen är kooperaticnen, som på det ekonomiska området har gjort stora och värdefulla insatser. Det är dessa folkrörelser som har byggt upp, fördjupat och gett styrka åt svensk demokrati. Därför avvisar vi bestämt, vare sig anklagelserna kommer från den s.k. ultravänstern eller från högerns sida, allt föraktfullt tal om apparaten eller valmaskinen eller vad man nu vill kalla det. Man kan naturligtvis spekulera över folkrörelsernas starka ställning i just vårt land. Vi har i Sverige undgått den olyckan att de intellektuella ställer sig utanför folkrörelserna, något som försvagat både folkrörelserna och demokratin i många andra länder. Att dessa intellektuella drar sig undan till sekter och isolerar sig från samhället utgör en utomordentligt farlig tendens och är någonting ytterst beklagligt.

I folkrörelsen tvingas man ju kämpa för att vinna andra människor för en idé. Det är en långsam väg som kräver mycket arbete, men det är så demokratin fungerar och skall fungera. Så stimuleras den diskussion som gör människorna kapabla att ta ställning till samhällsutvecklingen. Under senare år har det inte saknats pessimistiska röster om demokratins chanser. Det har sagts att människorna i välfärdssamhället allteftersom standarden stiger tappar intresset för att engagera sig i kvardröjande problem och brister. Man skulle bara tänka på sig själv och sin egen välfärd. Ser vi på den internationella utvecklingen finner vi att den verkligen kan ge anledning till pessimism. Det som händer i Förenta staterna kan ju med fog sägas ge underlag för den teori jag nyss framförde om det bristande intresset och engagemanget, varvid politiken överförs till reklambyråer och blir en fråga om effektiv marknadsföring. Men också den utveckling som vi upplevde i Frankrike, där den kapitalistiska marknadshushållningen tillläts skapa sådana klassklyftor att människorna förlorade tron på demokratin som ett effektivt instrument, utgör en fara för demokratin själv. Den värdegemenskap som är en förutsättning för en fungerande demokrati kan förloras, om klassklyftorna tillåts bli för stora. Sovjetunionen visade genom sin inmarsch i Tjeckoslovakien, att man inte har tilltro till människornas frihetskrav och att man inte vågar låta demokrati få verka ens i mycket begränsade former, därför att detta uppfattas som ett hot mot det kommunistiska systemet. Just därför, mot den internationella bakgrunden och med tanke på den pessimistiska diskussion som under långa tider har förts i vårt land om demokratins möjligheter att hävda sig i framtiden, är det någonting utomordentligt intressant som just nu händer i det svenska samhället. Jag tror inte att den demokratiska ideologin sedan demokratins genombrott haft sådana möjligheter att flytta fram sina positioner som den har just i dag.

Det som hände i skolvalen var något nytt. Tidigare har man haft den inställningen att politiken så långt som möjligt bör hållas utanför skolan. I stället för denna syn, där politiken alltså betraktades som något negativt, har vi nu fått den inställningen att det betraktas som värdefullt att unga människor tidigt kommer i kontakt med politiken. Det blev också en oerhört stark och spontan uppslutning från ungdomens sida kring denna möjlighet att inom skolans ram föra politiska diskussioner. Valresultatet innebär också att den unga generationen efter instundande årsskifte kommer att vara starkare företrädd i denna kammare än någon gång tidigare. Det gläder mig mycket att ett drygt tjugotal unga socialdemokratiska klubbister då kommer att ta plats i denna kammare. Jag tror att demokratin aldrig kan bli stark utan vitala, aktiva folkrörelser. Det är genom att göra partierna, ungdomsförbunden och studentförbunden öppnare, mera villiga att lyssna, som vi kan öka medborgarnas inflytande. Det har emellertid också framträtt vissa grupper som säger sig företräda en högre form av demokrati. De talar föraktfullt om att partierna inte klarar uppgifterna i samhället och att det därför behövs utomparlamentariska medel. Men sådana medel är inte något nytt. De har använts tidigare både inom och utom arbetarrörelsen. Och det är ett stort misstag att dra upp en motsatsställning mellan utomparlamentariska metoder och partierna. Det nya i dessa gruppers argumentering är emellertid att de vill ersätta partierna med utomparlamentariska metoder — eventuellt som ett alternativ att sabotera den demokratiska beslutsprocessen med utomparlamentariska medel — och det är en principiell inställning som inte kan accepteras. Från det håll där man t.ex. beskyllt fackföreningsrörelsen för att konspirera med arbetsgivarna har man hittills inte presterat skymten av ett alternativ och sagt vilken samhällsutveckling man önskar. Vi ser hos de grupperna vissa anarkistiska inslag med förakt för demokratin sådan vi har vant oss att uppfatta den och sådan som vi tror på den. Men något alternativ till en konstruktiv samhällsutveckling, någon vilja att reformistiskt förändra samhället har vi inte sett. Där finns det mycket litet av konstruktiva insatser. I stället för att göra gemensam sak med de stora ungdomsgrupper som i dag försöker få ökat ansvar och inflytande i politiken har dessa grupper under parollen »studenter och arbetare» gjort anspråk på att ensamma och isolerade sköta tän kandet åt svensk arbetarrörelse. I stället för att ta aktiv del i ställningstaganden och i demokratin har dessa nya elittänkare — vi har mött dem tidigare i andra skepnader — blivit vapendragare för idéer som den överväldigande majoriteten i vårt land sedan länge har avvisat. Men den allt överskuggande bilden är ändå de positiva möjligheter som demokratin har genom att engagera människorna, inte minst ungdomen. Det vore ett stort misstag — och där gäller det inte något speciellt parti utan samtliga — att inte ta vara på den möjligheten.

Herr talman! Herr Ingvar Carlsson använder mycket tvivelaktiga citatmetoder för att försöka göra gällande att folkpartiledaren i går inte hade visat något större intresse för problemen om hur människorna skall kunna bli mer delaktiga i den demokratiska beslutsprocessen. I själva verket ägnades en mycket stor del av Sven Wedéns anförande åt att ställa detta problem, och han nämnde även att vi inom folkpartiet ser så allvarligt på det att vi kommer att tillsätta en speciell arbetsgrupp för studium av dessa frågor. Sven Wedén sade, att i ett samhälle i utveckling »stiger också och med rätta medborgarnas anspråk på delaktighet i den demokratiska processen».

Men, säger Ingvar Carlsson, herr Wedén tog avstånd från direktdemokratin. Vad herr Wedén i själva verket tog avstånd från var dock s.k. direktdemokratiska metoder, som går ut på att små minoriteter skall kunna förvandla fredliga demonstrationer till våldshandlingar, ockupera undervisningslokaler, störa meningsmotståndares sammankomster och hindra dem från att tala, slå sönder fönsterrutor på främmande länders ambassader och sådant. Jag antar att också herr Ingvar Carlsson vill avvisa sådana metoder. Vidare talade herr Ingvar Carlsson om vår inställning till u-ländernas problem och säger, att det var fel av oss att ta upp denna fråga. Nej, det var inte fel att göra det. Vi hoppas bara att alla partier lika starkt kommer att ta upp frågan om förhållandet till u-länderna och se denna som ett spörsmål, inte som allmosor och välgörenhet, utan om solidaritet och rättfärdighet. Vi har visat och hävdat denna vår inställning på många sätt. Nu säger herr Carlsson att detta står i motsättning till vårt sätt att se på förhållandena inom landet. Men vad var vårt förslag om en allmän sysselsättningsförsäkring annat än en solidaritetsförklaring med dem som icke nu har denna möjlighet att få trygghet vid arbetslöshet? Vad är vår kamp för ökat antal bostäder om icke ett uttryck för en solidaritet med dem som är bostadslösa? Vad är vår kamp för lägre hyror i nybyggda hus annat än ett bevis för en solidaritet med dem som nu får betala höga hyror? Eller ta t.ex. våra förslag beträffande vårdfrågan, vuxenutbildningen och kvinnornas likaberättigande — vad är de annat än en från socialliberala utgångspunkter klart uttalad solidaritet på dessa punkter?

Herr talman! Jag anförde citatet från herr Wedén för att påvisa skillnaderna i kritiken från högern respektive folkpartiet mot socialdemokratins sätt att driva den demokratiska idédebatten och vår inställning att bygga upp demokratin via folkrörelserna. Jag konstaterade att man inte ens på denna punkt hade lyckats bli ense. Därefter gick jag över till att föra en polemik mot herr Holmberg. Vill man inom folkpartiet ta åt sig denna kritik, får man gärna göra detta, men den var alltså inte i första hand riktad mot herr Wedén. När det gäller u-hjälpen vidhåller jag mycket bestämt vad jag tidigare sade. Folkpartiet skrev t.ex. i sin valhandbok 1966 att socialdemokraterna hade visat ett överdrivet intresse för inkomstoch jämlikhetsfrågorna, vilket hade gjort det omöjligt för oss att driva effektiviseringskravet. Där kom folkpartiets ideologi beträffande jämlikheten till uttryck. När det gäller möjligheterna till utbyggnader på olika områden kan man självfallet rada upp sina önskelistor. Se bara på hela mittenprogrammet! Det väsentliga är emellertid om ni är beredda att skaffa pengar till en ökad uhjälp, och därvidlag brister det också. Det är den andra punkten där inställningen till u-hjälpen kommer i kollision med er argumentering i övrigt. Den tredje punkten är Vietnamfrågan. Man kan inte på en gång säga att man är för u-länderna — skicka ut litet pengar som en sorts allmosor — och sedan gå emot u-ländernas krav på social frigörelse. Det skorrar falskt inte bara i u-landsbefolkningens öron utan också i den svenska allmänhetens. Folkpartisterna kan, därför att deras ideologi saknar förutsättningar att företräda solidaritetstanken, aldrig bli en pådrivande kraft, och de kan inte köpa sig fria från den belastning för samvetet, som detta bör utgöra, genom små överbud i ulandsfrågan. Det krävs en ideologi, och den har inte folkpartiet.
Herr talman! Misstänkliggörandena från valkampanjen fortsätter, om än i något mildare form än den som tillämpades under valkampanjen. Samtliga de synpunkter som herr Carlsson i Tyresö förde fram gav ju en felaktig bild av verkligheten. Beträffande Vietnam står de demokratiska partierna samlade bakom U Thants program. När det gäller pengar till uhjälpen har vi vid årets riksdag varit mycket återhållsamma beträffande utgiftsökningar därför att vi inte ville belasta budgeten med utgiftsökningar som det inte finns täckning för. Vi anvisade också en budget som var lika stark som den som finansministern presenterade. Där finns alltså täckning till varje krona för de ökningar som vi begärde i uhjälpsanslag. Men vad vi framför allt påpekat är att dessa ökningar av den kontanta uhjälpen inte räcker. Därför har vi från folkpartiets sida hävdat att vad som framför allt behövs är en bättre organisation av förhållandet mellan rika och fattiga länder — på handelsområdet, när det gäller supplementär finansiering, när det gäller möjligheterna för u-länderna att marknadsföra sina varor 0. S. V. Vidare sade herr Carlsson i Tyresö att det i folkpartiets politik inte finns något utrymme för solidaritet. Jag kanske får ge herr Carlsson rådet att läsa en bok av Bertil Ohlin som han skrev redan på 1930-talet och där han skisserade den socialliberala samhällssynen. Där finns nog en hel del att lära, herr Carlsson.
Herr talman! När jag citerar folkpartiets argumentsamling från 1966 svarar herr Gustafson i Göteborg att det är att ge en felaktig bild av verkligheten. Jag vet för det första inte hur man skall uppfatta folkpartiets argumentsamling, men där står att socialdemokraterna hyser ett överdrivet intresse för jämlikhetsfrågorna. För det andra: Om man hade drivit den budgetpolitik som folkpartiet förordade under 1960-talet hade vi inte haft råd till de överbud som folkpartiet presenterat när det gäller u-landspolitiken. Vi hade heller inte haft råd till de ökningar som regeringen har föreslagit. För det tredje: Kontakterna mellan länderna via UNCTAD och andra organisationer är utomordentligt bra. Men jag tror att åtminstone när det gäller de progressiva länderna är icke ett liberalt parti det man närmast tänker sig att samarbeta med. För det fjärde — om det nu är en punkt — åberopade herr Gustafson i Göteborg Bertil Ohlin och vad han skrivit på 1930-talet. Jag har lyssnat till herr Ohlin många gånger då han talat om sådana här frågor men kanske inte blivit så mycket klokare. Jag lovar emellertid att med skärpt uppmärksamhet lyssna på herr Ohlin när han framträder litet senare i dag.

Herr talman! Får jag först beträffande det sista citatet som herr Carlsson i Tyresö åberopade säga att han även därvidlag behöver gå till grundtexten. Jag har inte hunnit skaffa fram den, men om herr Carlsson läser grundtexten skall han finna att det förhåller sig på samma sätt som med det första citatet och att bilden blir en helt annan. Alla som känner folkpartiets politik vet att dessa lösryckta citat inte går att applicera med någon framgång. Herr talman! Jag har begärt ordet för att anknyta till den önskan om en ny förutsättningslös omprövning av vårens försvarsbeslut som samtliga tre huvudtalare för oppositionspartierna framförde i går förmiddag. Detta önskemål har sin grund i en enhetlig bedömning redan inom den av socialde mokraterna kapsejsade försvarsutredningen. Under utredningens grundliga arbete från tidigt på våren 1965 fram till hösten 1966, ungefär vid tiden för valet, omfattade enigheten när det gällde bedömningen av det utrikespolitiska läget inte endast de tre oppositionspartierna utan även socialdemokraterna. Detta omdöme var nämligen grundat på ingående analyser av det militärpolitiska läget, som hade gjorts av de mest initierade experter utredningen kunde uppbringa.

Det var först på hösten 1966 som den socialdemokratiska uppfattningen om vårt säkerhetspolitiska läge undergick en plötslig förändring. Av någon anledning, som var obekant för utredningens övriga ledamöter, framfördes då som ett slags ny «utrikespolitisk och socialdemokratisk doktrin att läget ute i världen visserligen var så farofyllt och labilt som experterna hade bedömt det men att däremot läget i Europa var helt under kontroll. Socialdemokraterna ansåg att man, i skydd av den sovjetisk-amerikanska avspänningen, inte behövde räkna med någon akut oro i vår del av världen.

Det behöver väl inte belysas att läget i Europa sedan dess tyvärr genomgått en radikal försämring. Tidningar och andra massmedia ger oss dagligen synnerligen talande bevis. Eftersom emellertid den uppfattningen tycks vara ganska allmänt spridd att läget för och omkring Skandinavien inte påverkas av försämrigen i sydost — jag inkluderar därvidlag Jugoslavien och Rumänien — vill jag understryka vad herrar Bohman och Wedén påpekade i gårdagens debatt. De framhöll att Norge på grund av alltför närgångna flottmanövrer kring sitt territorium på Nordkalotten har beslutat att väsentligt förstärka sina defensiva försvarsanstalter där uppe. NATO:s överbefälhavare, general Lemnitzer, konstaterade inom NATO rådet så sent som i förrgår att Sovjetunionen i höst i Västeuropa har grupperat starkare och — som han uttryckte det — mer effektiva stridskrafter än någonsin förut efter andra världskrigets slut. Någon minskning av Västsidans defensiva beredskap kunde det enligt honom alltså inte bli tal om beträffande vare sig konventionella eller nukleära vapen. Sådan är situationen i Europa nu i dag. Vi har skyldighet att klargöra det både för oss själva och för den svenska allmänheten.

Men därmed är inte sagt, herr talman, att några förhastade åtgärder är påkallade. Vi var under vårens debatt i allt väsentligt eniga om att både vår gällande organisation och vår materiella beredskap för de närmaste åren är relativt betryggande. Det är emellertid också obestridligt att på längre sikt den urholkning inträder, som av Oss i oppositionen påvisades under debatterna i våras och som erhållit ytterligare belysning i ÖB:s oktoberskrivelse till chefen för försvarsdepartementet. Jag aktar mig noga för att uttala någon som helst profetia om resultatet av en blivande omprövning. Det är främst till tanken på själva den förutsättningslösa omprövningen och den förnyade fyrpartienighet, som jag vågar tro att denna i detta nya, skärpta läge skulle leda fram till, som jag med dessa påpekanden har velat ge min anslutning. Jag skulle, herr talman, också vilja i korthet beröra en helt annan fråga, som senast herr Carlsson i Tyresö indirekt har snuddat vid.

Denna diskussion har ofta blivit en smula inflamread. Vi som tidigare har klagat på bristen på politiskt engagemang, särskilt hos ungdomen, och därvidlag hoppats på en radikal förnyelse har väl nu blivit bönhörda, även om det delvis har skett på ett annat sätt än vi sannolikt hade tänkt oss. Det finns emellertid ett märkligt drag i den djupt engagerade politiska debatten av i dag, nämligen att den helt domineras och får ton av de radikala elementen i olika läger, särskilt de vänsterradikala. Den riktar udden mot praktiskt taget hela det demokra tiska samhället, varvid ordet »etablerad» har blivit dagens kanske allra grövsta skällsord. Det märkligaste med denna diskussion är att de nästan helt har saknat deltagande av de aktiva och etablerade, mer eller mindre professionella och ansvariga politikerna. De har inte varit med i denna diskussion eller i varje fall varit relativt litet tongivande. Nästan dagligen ser man i pressen nya inlägg, som ofta är intressanta. De kommer från hittills okända människor, mestadels akademiker, medan däremot ledamöter av riksdag och regering praktiskt taget lyser med sin frånvaro.

Jag har en känsla av att det, om dessa förhållanden fortsätter, kan inträda en förskjutning i opinionsbildningen inte minst inom yngre kretsar i landet gentemot vår demokrati som kan bli riskabel. Jag skall medge att angreppen från de vänsterradikala grupperna sällan rent formellt eller direkt riktar sig mot det svenska folkstyret och dess olika organ.

Att den ytterst riktar sig mot det demokratiska samhället synes mig vara klart. Däremot undviker man att direkt utpeka just folkstyret, eftersom propagandan är väl genomtänkt och man är alltför medvetet taktisk för att göra sig skyldig till ett sådant felgrepp. Man riktar sig därför formellt i sina angrepp inte mot institutionerna regering och riksdag, men däremot väljer man ut vissa grupper som har stöd i det demokratiska samhället men som det är lättare att väcka misstro och misshag emot. Jag tänker därvidlag på tre speciella grupper som jag har kommit att personligen arbeta närmare tillsammans med och som jag därför känner till. Den första gruppen som jag syftar på är praktiskt taget alla enskilda företagare med olika funktioner och av skiftande storleksordning. De tituleras ofta »utsugare» och »profithajar». Den andra gruppen utgöres av de militära befattningshavarna, som i propagandan påstås utgöra det bästa skyddet för de förhatliga institutionerna i det bestående samhället, t.ex. de etablerade politikerna, storkapitalet samt naturligtvis försvarsmakten. Den tredje gruppen är polisen, vilken både som samhällsinstitution och kår, särskilt under ett tidigare skede, hade att gentemot ultraradikalerna utstå ett påfrestande ställföreträdande lidande för det officiella rättssamhället, trots att polisen bara är en tjänare och en värnare av samhället. Det kan inte vara obekant för någon att dessa tre grupper utsatts för hatfyllda angrepp från de unga samhällskritikerna, vilka säkerligen siktat bra mycket längre, nämligen mot samhället och de ansvariga — politikerna — men som funnit det mera opportunt att rikta sig direkt mot de tre nämnda grupperna. Det är också begripligt att denna propaganda har känts deprimerande för dem som drabbats, och sådant har också stämningsläget varit på många håll inom dessa tre grupper. Man har ett intryck av att detta på olika sätt kan skada rättssamhället självt om det får fortsätta utan att de ytterst ansvariga tar till orda för samhällets skydd. De som därvidlag måste träda fram är just politikerna i olika ställningar, de som har ansvaret för de demokratiska institutionerna, ansvaret för lag och ordning i vårt samhälle. För att förebygga varje missförstånd vill jag tillägga att man från regeringshåll vid några tillfällen har ingripit på ett auktoritativt och enligt mitt tycke välgörande sätt. Jag tänker därvidlag särskilt på justitieministerns klara uttalanden vid några kritiska tillfällen till stöd för polisen, och jag tänker också på statsministern som vid några tillfällen har framträtt bl.a. vid diskussionen med en del ungdomliga element efter oroligheterna i Båstad. Men detta förefaller mig icke tillräckligt för att de grupper som jag här talat om skall känna sig inte bara legalt skyddade utan också moraliskt burna av samhällets högsta politiska instanser. Med dessa reflexioner har jag inte ifrågasatt eller ens diskuterat, huruvida större eller mindre delar av den kritik som framförts från den unga oppositionen är värd att diskutera och kanske även tillmötesgå. Detta är ett helt annat ämne. Med det sagda har jag bara velat påpeka att alla förändringar som behövs självfallet skall ske i laga demokratisk ordning och under laga former. Så långt är vi eniga om den formella demokrati som senast herr Carlsson i Tyresö talade om.

Detta försvar skall främst hävdas av de ytterst ansvariga. De sitter i regering och riksdag.

Herr talman! Fröken Ljungberg tog i går i sitt anförande upp den väsentliga frågan om framtidsforskningen. Det är den forskning som skall ge oss ett faktiskt underlag för utformningen av vår framtida miljö. Miljöförändringen sker inte av sig själv. Det är vi politiker som måste styra den. Gör vi inte det har vi avhänt oss det politiska ansvaret för hela samhällsutvecklingen. I mitten på 1800-talet var en stor del av befolkningen i vårt land analfabeter. Genom skolväsendets utveckling blev vi snart läskunniga och presumtiva kulturkonsumenter. På 1900-talets mitt upplever vi att vi konsumerar vår miljö men fortfarande är någonting av analfabeter när det gäller att känna till vad vi konsumerar. Miljön är en konsumtionsvara som hela tiden måste förnyas. Föroreningsproblemet har tidigare dryftats i kammaren och kommer med all sannolikhet att få en framträdande plats i kommande års riksdagsdebatter. Där har vi yrvaket blivit medvetna om våra skyldigheter mot oss själva och kommande generationer, och jag skall inte nu beröra de problemen. Men samhällsförändringen innebär också någonting annat. Vi formar och bygger upp den nya miljön omkring oss, och jag skulle vilja säga några ord om den. Här gäller det samhället i stort: vår boendemiljö, arbetsmiljö och funktionsmiljö. Visst diskuteras dessa problem men alltför ofta efter det besluten är fattade, sedan samhällena redan är uppbyggda och sedan trafikolycksfallsstatistiken redan visat skrämmande siffror. Vi konstaterar de negativa effekterna av samhällsuppbyggnaden från medicinsk, social och ekonomisk synpunkt. I stället borde vi satsa på att förebygga misstagen, och det har inte gjorts i detta land. Från högerpartiets sida har vi länge hävdat att enfamiljsbostäder av olika slag bäst fyller miljökravet på en god familjebostad. Socialdemokraterna, som hårt drivit kravet på en snabb urbanisering, försöker underlätta denna bl.a. genom att på många platser låta höghusen ta överhand. Men vilken boendemiljö erbjuder dessa höghus? Den tekniska utrustningen fattas inte, men finns det plats för mäninskan, för individen? Det nya skall vara service. Statsrådet Odhnoffs servicekommitté har gjort en servicekatalog där man fått fram de olika åtgärder som skall kunna erbjudas i en bebyggelse som är av tvpen servicehus eller servicekvarter. Den typen av service är mycket angelägen. Den finns redan på många platser om än inte konsekvent genomförd på en enda plats. Men vad jag reagerar mot är att själva skapandet av denna nödvändiga service anses utgöra en nyhet när det gäller miljötänkandet inom olika boendeformer. Det är kanske i stället så att just uppbyggnaden av servicecentra huvudsakligen blivit ett medel för att driva ut småbarnsmammorna i förvärvsverksamhet. Men de enkla miljöanspråk som finns hos alla tar man alltför liten hänsyn till. Det är inte bara fråga om att erbjuda service, det är också fråga om hur bostäderna, boendemiljön och själva servicen är utformade. Det är ganska intressant att läsa om hur förhållandena är i Danmark, där statsrådet Odhnoffs kommitté gjort en undersökning bl.a. i Verebro Park. Man räknar med att servicefunktionerna fördyrar bostäderna med upp emot tio procent. Två och en halv procent kan man lägga på de aktiviteter som normalt brukar försiggå inom hemmet men i stället läggs på det allmänna. Man konstaterar i Verebro Park att i 70 procent av de fullständiga familjerna är modern icke förvärvsarbetande. Familjerna har ansett att det blir för dyrbart att utnyttja daghem, restaurang och städhjälp. I stället gör man det kon staterandet, att arkitekterna i vissa våningar har ritat in ett minimalt barkök inne i vardagsrummets mörkaste hörn. I princip räcker detta till för att man skall kunna koka kvällskaffe och laga frukost. Men nu är alltså 70 procent av fruarna hemmafruar. Kommittén säger: »Det kan allvarligt diskuteras om detta Lör betraktas som en standardsänkning eller om man av ekonomiska skäl missat poängen med boendeformen.» Jag skulle vilja säga att det för en familj, i vilken hustrun är hemmafru, definitivt innebär en standardsänkning att endast ha ett barkök i vardagsrummets mörkaste hörn. För andra familjetyper kan det vara tillräckligt. Givetvis skall servicehusen och serviceområdena byggas för de familjer som verkligen har behov av dem. Men här stöter man även på ett annat problem, nämligen frågan om själva miljöutformningen. Varför försöker vi inte utforma boendemiljön när det gäller vardagligheter på det sätt som familjerna vill ha den? Man jämför ofta utrymmena för parkeringsplatser och lekplatser. Låt mig även beröra frågan om utformningen. Parkeringsplatserna har numera uttag för motorvärmare. Men varför har vi inte i våra parker sandlådor med uppvärmd sand? Varför har vi inte eluppvärmda soffor i parkerna för de gamla som inte orkar gå så långt utan vill sitta och vila? Det där är nya saker som man kan åstadkomma i redan befintliga bostadsområden, men man gör ingenting för att åstadkomma dem. Varför är trapphusen i våra höghus så barnfientligt utformade? Varför kan vi inte ha låga ledstänger, varför kan inte hissknapparna sitta lägre, och varför kan man inte ha rutschbanor i farstun? Allt detta är saker som finns i andra länder men som vi drar oss för att åstadkomma — säkerligen inte av kostnadsskäl. Miljön skall utformas efter människans krav och inte för att tillfredsställa vissa arkitekters krav på en estetisk planlösning. Det finns mycket att göra på detta område. Det gladde mig att höra herr Svenning i går säga, att konsumenterna skall få ett ökat inflytande vid planering av våra bostäder. Jag får bara hoppas att det ökade konsumentinflytandet inte bara kommer att gälla planeringen av serviceområden utan gå ända ned till detaljutformningen av de olika områdena. Byggnadsinvesteringarna uppgår i dag till 19 procent av bruttonationalprodukten. Det är ett samhällsekonomiskt intresse att dessa investeringar blir lönsamma både för samhället och för konsumenterna. En miljon av våra 2,9 miljoner bostäder är omoderna. En del av dessa bostäder skall saneras. Men det finns ingen forskning om hur denna sanering bör ske. Skall man sanera genom rivning eller genom ombyggnad, och var skall man använda vilken metod? Vad är en äldre miljö värd? Det är en fråga som man har all anledning att ställa sig här i Stockholm. Jag vill uttrycka förhoppningen att byggforskningsinstitutet får möjligheter till en utökad forskning när det gäller underhåll och modernisering av byggnader och att miljöfaktorerna ges en framträdande plats också i den forskningen. Jag beklagar att vi inte har en systematiserad kostandsanalys när det gäller sådan byggverksamhet, relaterad såväl till standardförbättringen som till miljöutformningen. Statens planverk har sammanställt ungefär 150 forskningsuppgifter för fortsatt normarbete inom bostadsbyggandet. Bullerskyddet är därvidlag en väsentlig fråga. Vi vet väldigt litet om buller. är buller ett isolerat problem eller en av de många faktorer som i dag stressar nutidsmänniskan? Kan man göra objektiva mätningar av det obehag som buller förorsakar? Är inte i stället risken att man vid sådana mätningar utgår från någon sorts genomsnittsmänniska, me dan det i verkligheten är den mest känslige som lider. Kanske vi måste finna en ny referensram för våra mätningar eller hitta på ett sätt att kompensera dem som inte står ut med buller av en grad som av de flesta av oss bedöms som tolerabel. Jag vill också säga ett par ord om en annan sida av vår funktionsmiljö, om trafikolyckorna. Vi människor åläggs att iakttaga all tänkbar försiktighet i trafiken, och det är alldeles riktigt att så sker. Så måste det vara, och det är vår skyldighet som trafikanter att vara försiktiga. Men samtidigt skulle jag vilja säga att en stor del av ansvaret för de trots allt höga olycksfallssiffrorna ligger hos samhället. Vi kan inte frånta dem som skapar miljön ansvaret för hur miljön fungerar. Samhällsplanerarna och statens vägverk bär också ansvaret för att varje motorfordon — mopederna är här inte medräknade — kan räkna med att råka ut för en trafikskada vart sjätte år. En förbättring av våra vägar genom säkerhetsåtgärder och bättre planering skulle med all sannolikhet visa sig vara en investering som vore ekonomiskt lönsam. Man talar ofta om att miljöutformning efter nya linjer är dyrbar. Men är det inte så att det bara är vår generation som uppfattar det på det sättet, därför att vi måste betala också de kostnader som den hittillsvarande frånvaron av miljötänkande förorsakar? Vi känner till sambandet mellan arbetstrivsel och frånvarofrekvens. De anställdas frånvaro från arbetsplatsen fördyrar produktionen. <Stresssjukdomar och psykiska skador <kostar samhället pengar, och kostna derna för trafikolyckorna lär överstiga kostnaderna för hela vårt försvar. Vi i högerpartiet bedömer det så att ett mera intensivt satsande på miljöskapande och miljöutformning på sikt måste innebära ekonomiska besparingar. Men, herr talman, långt viktigare är -- och detta är inte ekonomiskt mät bart — de bättre levnadsbetingelser som allt fler av oss genom skapandet av en bättre miljö kan få leva under. Att styra samhällsutvecklingen i den riktningen måste vara huvuduppgiften för oss politiker.
Herr talman! Samhällsdebatten i Sverige 1968 har huvudsakligen fått sin prägel av valrörelsen, och huvudparten av deltagarna i remissdebatten i går och i dag har berört olika företeelser som förekom i den debatt som föregick årets val.

Det har framförts krav som gått ut på att man skul 1le marschera till kanslihuset och kräva Palmes ord på att någon reformering av universitetsutbildningen inte skall äga rum och att UKAS skulle stoppas. Det har huvudsakligen varit uttalanden av dessa högröstade grupper som har trängt ut till en större allmänhet.

Jag tycker därför i motsats, kanske delvis till herr Nordstrandh, som mera en passant i går kväll berörde UKAS-debatten, att det har varit en värdefull debatt. Det var därför enligt min mening inte något fel att riksdagen 1965 fattade beslut utan att ha tillgång till ett slutgiltigt förslag hur de fastare studiegångarna vid de fria fakulteterna skulle se ut. Man kan väl säga att universitetens roll i samhället har förändrats väsentligt. Historiskt betraktat har ju universitetsutbildningen vänt sig till en mycket begränsad elit. Det ledde till att universiteten ofta isolerade sig från samhället, och man har talat om akademiska republiker, universitetens autonomi 0. s. Vv. UKAS-debatten har verkligen lett till att denna universitetens isolering har brutits. I dag känner om inte huvudparten så i vart fall en mycket stor del av det svenska folket till vad UKAS är för någonting. Denna förändring, denna brytning av den isolerade ställning som universitetsutbildningen har haft är naturligtvis alldeles nödvändig. Inte minst den ökade tillströmningen till högre studier gör ju att debatten måste föras ut i samhället på ett helt annat sätt än vad fallet har varit tidigare. Låt mig bara nämna ett par siffror som exempel på detta. 1958, alltså för tio år sedan, var antalet studenter 30 000. I dag är det något över 80 000 som studerar vid våra universitet. Det är därför värdefullt att universitetsutbildningens uppläggning blir föremål för en debatt som även äger rum utanför universitetens lokaler. Det är med andra ord nödvändigt att universiteten och universitetsutbildningen förändras och reformeras som en följd av universitetsutbildningens förändrade roll i samhället. Man skall emellertid ha klart för sig att den målsättningsdebatt som karakteriserat diskussionerna aldrig kommer att avslutas. Det är en process där utbildningen, den högre utbildningen lika väl som all annan utbildning, ständigt måste anpassas till det föränderliga samhälle vi lever i. Den aktuella debatten har alltså sitt upphov i 1965 års beslut, då en enig riksdag beslutade att genomföra fastare studiegångar vid de fria fakulteterna. Skälen för en sådan reform är uppenbara, och det är väl ytterligt få som bestrider detta nu, kanske färre nu 1968 än när beslutet fattades 1965. Studieavbrotten vid de filosofiska fakulteterna är alltför många, studietiderna alltför långa. Examinationsfrekvensen är i många fall låg, särskilt vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. Från samhällets synpunkt är det givetvis en felanvändning av våra ekonomiska resurser, om vi driver en universitetsutbildning där bara bortåt en tredjedel, i vissa fall omkring 50 procent, av dem som börjar studera tar betyg, än mindre en examen. Jag tycker emellertid att man inte enbart skall anlägga den här effektivitetssynpunkten på frågan. Studieavbrott och långa studietider röjer i många fall ett misslyckande, en oförmåga att klara de studiemål som uppställts. Med andra ord döljer sig bakom statistikens siffror enskilda människor med svårlösta problem. Det är ofta fråga om förlorare, och det gäller alltså för samhället att se till att antalet förlorare vid våra fria fakulteter väsentligt reduceras. Ett huvudproblem är att en mycket stor andel av de studerande vid de s.k. fria fakulteterna saknar vad man skulle kunna kalla målmedvetenhet i sina studier. En undersökning vid höstterminens början 1968 i Göteborg visar, att 65—70 procent av de studenter som påbörjade sina studier inte visste vad de skulle utbilda sig till. De hade börjat att läsa ett ämne med tanke på att det kanske var matnyttigt och i hopp om att de medan de studerade skulle komma fram till någon uppfattning om vad de borde utbilda sig till. Valet av studieinriktning har alltså i många fall bestämts av synnerligen ir Få I jä r rationella faktorer. Det finns naturligtvis ingen patentlösning för att komma till rätta med dessa problem, men en fastare organisation av studierna torde väl tillsammans med andra åtgärder vara en väg. I den här UKAS-debatten har man från vitt skilda utgångspunkter framfört friheten som argument mot en fastare studieordning. Det sades också under valrörelsen — åtminstone på universitetsorterna — av »Rösta ungt»- kampanjens halmhattsclowner, att statsrådet Palme och regeringen syftade till att begränsa studenternas fria val. Det är sant att många studenter i denna debatt har framhållit, att en alltför fast studieordning reducerar deras möjligheter att ägna sig åt annan verksamhet än sina studier. Men man kan väl också anlägga en annan aspekt på detta frihetskrav, nämligen den enskilde studentens rätt till stöd för att finna sitt studiemål och nå ett resultat. Enligt mitt sätt att se är detta, herr talman, i första hand inte en nationalekonomisk fråga utan ett socialt problem, ett jämlikhetskrav. UKAS-förslaget utarbetades alltså av en tjänstemannagrupp inom universitetskanslersämbetet, och det blev som sagt föremål för en mycket häftig debatt och i många fall en intensiv kritik. Jag har full förståelse för viss del av denna kritik. Enligt UKAS:s förslag hade nämligen studenterna att välja mellan 34 olika utbildningslinjer, och när man en gång valt utbildningslinje var det utomordentligt svårt att under studietiden ändra studieinriktning. Det är sålunda ett mycket stelt system, som kräver att studenten vid sin första konfrontation med universitetet skall välja inte bara det ämne han först skall studera utan hela utbildningslinjen. Med tanke på att en mycket stor del av de studerande inte har målinriktningen klar vid studiernas början ställer ett sådant system givetvis oerhört stora krav på studenterna. UKAS-förslaget blev sedan föremål för remissbehandling, och då framfördes många värdefulla synpunkter, inte minst från studentorganisationerna. Universitetskanslersämbetet reviderade därefter förslaget, och UKAS fick sedan benämningen MJUKAS. Kanslersämbetet lovade däri att presentera ytterligare tio valmöjligheter. MJUKAS var uppenbarligen en förbättring av UKAS.

Men den hårda låsning från första stund som det ursprungliga förslaget innebar kommer att ändras. Studenterna kommer enligt utbildningsdepartementet att första året få välja mellan 15—16 olika ämnen och behöver bara bestämma sig för vad de skall läsa under första året. När studierna i detta ämne är avslutade kan studenten göra ytterligare ett val mellan ämnen som svarar mot det först valda. Det sista utbildningsåret har studenten ett helt fritt val. Denna ändring av UKAS innebär såvitt jag kan se en väsentlig förbättring, eftersom man då inte låser studentens val vid hans första konfrontation med universitetet. Han får möjligheter att välja successivt, vilket jag tror är mycket väsentligt. Men detta betyder inte, och får naturligtvis inte innebära, att de fasta studiegångarna försvinner. Det gäller inom det reviderade UKAS-förslaget, som i den allmänna debatten har fått benämningen PUKAS, att intentionen med de fasta studiegångarna bibehålles, till fromma för de studerande. UKAS utgör emellertid bara en delreform inom universitetsutbildningen för de fria fakulteterna. Med hänsyn till att det bara gäller en delreform måste den emellertid kompletteras med väsentliga förändringar i den pedagogiska miljön inom universiteten. Det är ett ganska egendomligt förhållande att man kan bli universitetslärare utan någon som helst pedagogisk utbildning eller skolning. Jag har själv under tio år undervisat vid universitet och högskolor, men jag har aldrig fått någon pedagogisk utbildning. Den som skall bli förskollärare eller lärare i grundskola, gymnasium, fackskola eller vilken annan utbildningsanstalt som helst får en pedagogisk utbildning, men den som skall bli universitetslärare behöver ingen sådan. Härvidlag måste naturligtvis en reform snarast genomföras. Man måste ändra bestämmelserna så att våra universitetslärare får en pe; dagogisk utbildning till fromma för undervisningen. Det är tyvärr så att många universitetslärare uppenbarligen inte borde vara lärare. Sådana lärare bedriver en undervisning som ingalunda leder till positiva resultat för studenten. Det behövs alltså en pedagogisk förnyelse. Men vi behöver också en helt annan pedagogisk utrustning vid våra universitetsinstitutioner. Grundskolan har väsentligt bättre resurser till sin undervisning än vad man har vid våra universitetsinstitutioner. En ökad satsning på pedagogiska hjälpmedel och läromedel är naturligtvis av nöden för de fria fakulteterna. En annan väsentlig sak som framgår av undersökningarna är att studierådgivningen måste ges en helt annan omfattning än vad som för närvarande är fallet. Studierådgivningen måste givetvis byggas ut på det gymnasiala skolstadiet. Det är ju före inträdet till universitet eller fackhögskola som de unga skall få en studierådgivning. En studierådgivningsorganisation måste emellertid byggas ut även vid universiteten. UKA har därvidlag föreslagit att 60 tjänster skall inrättas. Jag uttrycker den förhoppningen att utbildningsdepartementet skall kunna tillgodose UKA i detta avseende. Tillsättandet av dessa tjänster medför visserligen en kostnad, men jag tror att denna kommer att betala sig mycket snabbt. En annan fråga som tagits upp i UKAS-debatten har varit demokratiseringsprocessen vid våra högre utbildningsanstalter. Det görs gällande att det i dag förekommer ett professorsvälde. Professorerna skulle ha den helt avgörande makten på institutionerna. Det är inte ovanligt med institutioner på 1000—2 000 studerande där elever och övriga lärare inte har någon eller mycket ringa möjlighet att påverka den sociala verkligheten på institutionen, än mindre påverka undervisningens uppläggning.

Jag tror att UKAS-debatten har varit synnerligen värdefull inte minst ur demokratisk synpunkt.

Herr talman! Jag skall inte fortsätta längre. Jag ser med tillfredsställelse fram mot den proposition som skall lämnas till riksdagen under våren. Vid behandlingen av den propositionen får vi möjlighet att i detalj penetrera och; diskutera de frågor som studenterna har fört fram i samband med UKAS debatten, och detta anser jag vara synnerligen värdefullt. Jag vill avsluta detta mitt inlägg med ett citat ur Sveriges förenade studentkårers remissyttrande till universitetskanslersämbetet över UKAS:s förslag. Det heter där bl.a.: » Särskilt vill SFS understryka, att en effektivisering av utbildningen enligt organisationens mening inte minst kräver en förbättring av den pedagogiska kvaliteten på den undervisning som meddelas vid universiteten, och inte minst vid de filosofiska fakulteterna. En satsning på bred front på pedagogisk utbildning med både teoretiskt och praktiskt innehåll för all undervisande personal vid universiteten, skulle enligt SFS:s mening vara det verksammaste medlet att förbättra såväl utbildningens kvalitet som genomströmningen.»

Herr talman! Herr Hugosson ser, om jag förstod honom rätt, huvudsakligen något positivt i UKAS-debatten och i de följdverkningar som den framkallat och menar, att jag under den gångna natten närmast yttrade mig negativt om UKAS-debatten. Jag skall inte förneka, att debatten har haft viss positiv verkan, men förvisso har den inte bara varit till nytta och glädje. Det finns också andra aspekter att anlägga. För det första kan man väl fråga sig om det lämpligaste medlet att framkalla ett studentpolitiskt intresse och frän diskussion inom studentkårerna är ett byråkratiskt misstag som har sitt ursprung i kanslihuset. För det andra är det ostridigt, att detta misstag — den ursprungliga UKAS — skjutit en i och för sig nödvändig universitetsreform minst ett år framåt i tiden. Hade vi från början fått ett väl underbyggt acceptabelt förslag, hade det hela varit färdigt nu. För det tredje har striden om UKAS tagits till intäkt för diverse upptåg och demonstrationer av illavarslande ka raktär, som inte har någonting med undervisning och examensväsende att göra. Det må vara riktigt, som herr Hugosson sade, att konservativa och vänsterradikala studenter gemensamt opponerat sig mot den ursprungliga UKAS. Men i den senare formen av opposition med ockupation av kårhuset o. d. har de sannerligen inte — det vill jag understryka — varit tillsammans utan snarare åtskilda som eld och vatten. Den sammankoppling som herr Hugosson gjorde var därför missvisande. Slutsatsen blir alltså, att vi i framtiden näppeligen har större behov av att få till stånd en liknande debatt på något annat område inom det högre undervisningsväsendet. Men det får vi, om ett nytt byråkratiskt misstag begås med ursprung i kanslihuset.

Herr talman! Herr Nordstrandh frågar, om det är lämpligt att ett byråkratiskt misstag — med ursprung i kanslihuset — får bli utgångspunkt för en stor allmän debatt. Men ursprunget till debatten kommer från detta hus! Såsom jag underströk var det, herr Nordstrandh, en enig riksdag som år 1965 fattade beslut om införande av en fastare studieordning vid våra universitet. Debatten om UKAS har skjutit reformen ett år framåt i tiden, säger herr Nordstrandh. Ja, men om hela frågan skulle varit utredd innan riksdagen fattade sitt beslut, hade riksdagen inte kunnat göra det 1965, utan då hade kanske beslutet fattats 1966 eller 1967. Jag tror därför inte att den tidsförskjutning som herr Nordstrandh talade om hade kunnat undvikas. De olika upptågen och demonstrationerna har jag ingen förståelse för — det sade jag redan i mitt föregående inlägg. Det förhållandet att vänsterextremister tagit UKAS som förevändning för att ockupera kårhuset i Stockholm har jag inte heller någon som helst förståelse för och ingen anledning att försvara. Men om UKAS inte hade existerat hade det säkert funnits andra förevändningar för dessa kommuniststudenter att ockupera kårhuset. Man skall nog inte lasta UKAS för den saken. Jag försökte också tidigare framhålla att det väsentliga med debatten om UKAS är att frågan om universiteten har diskuterats som aldrig förr i hela samhället. Jag känner inte till att universitetens utbildningsmål och universitetsutbildningens uppläggning någon gång har debatterats utanför universitetsoch riksdagskretsar. Herr Nordstrandh måste väl ändå medge att den effekten är någonting positivt. Dessutom har detta s.k. byråkratiska misstag varit föremål för behandling av flera remissinstanser som har kunnat framföra sina synpunkter, och dessa kommer sannolikt i mycket stor utsträckning att bli beaktade vid uppgörandet av det förslag som riksdagen får behandla nästa år.
Herr talman! Det är nu inte så mycket kvar av misstaget, när förslaget äntligen skall behandlas av riksdagen. Det förhållandet gör det ännu mer motiverat att tala om ett misstag. Det har sitt ursprung i kanslihuset, i en proposition som på denna punkt var något av det mest diffusa som man över huvud taget kunde finna. Som jag framhöll i natt från denna talarstol sades det 1965 ifrån i riksdagen, att dessa fasta studiegångar, som föreslogs bli införda, saknade antydan till specifikation av vad det var fråga om. Det lämnades möjlighet till praktiskt taget vad som helst. Vilka anordningar som åsyftades nämndes inte; man talade bara om anordningar, särskilda åtgärder 0. d. Riksdagen antog denna proposition — det var olyckligt att den gjorde det — och sedan gav Kungl. Maj:t universitetskanslern — ett beställningsuppdrag att utforma regler för fasta studiegångar, precis så strama och på vissa punkter nästan omöjliga som fallet blev. Därefter kom hela denna stora, i viss mån positiva men också i en del avseenden ganska uppslitande debatt till stånd. Ursprunget ligger i kanslihuset.
Herr talman! Det är givet att man kan säga att ursprunget ligger i kanslihuset, eftersom det är kanslihuset som utarbetar propositioner. Jag framhöll emellertid att en enig riksdag godkände denna proposition, och därmed kan väl också riksdagen sägas ha ett ansvar för det hela. Jag vill inte påstå att UKAS var ett misstag. Utbildningsdepartementets signaler innebär ju att man i princip håller fast vid UKAS-förslaget, men man tar hänsyn till de brister som fanns i det förslag som arbetsgruppen presenterade. Vi får väl anledning, herr Nordstrandh, att diskutera denna fråga när vi har fakta på bordet i form av en proposition nästa år. Jag har i mitt inlägg velat framföra synpunkter, som eventuellt kan tänkas bli beaktade vid utarbetandet av denna proposition till fromma för studenterna.

Herr talman! Det är enkelt att konstatera att vårt land under de senaste decennierna undergått en omvandling av stora mått. Den tekniska och industriella utvecklingen har fått dimensioner och former som man tidigare inte kunnat sia om men som fört vårt land fram till att vara ett av de mest industrialiserade och mest tekniskt framstående av världens länder och därmed också ett av de mest välsituerade. Vi har ju haft den oskattbara förmånen att undgå tvenne världskrigs fasor, och genom detta har vi också prioriterats då det gällt en lugn, framåtskridande utveckling. Många samverkande krafter har varit i verksamhet, inte minst framsynthet, expansionsvilja och företagsamhet hos både enskilda individer och företag.

Den enskilda företagsamheten här i landet har varit grunden för vårt välstånd. Tack vare vårt näringslivs insatser i samhället har möjligheter skapats för att på det politiska planet arbeta fram de samhälleliga resurser som givit oss de sociala framstegen i deras olika former, t.ex. uppbyggnad av vårt skolväsen, våra vårdreformer, vårt omhändertagande av hårt drabbade individer och mycket annat. Det är därför oriktigt, anser jag, att man från en del håll ständigt klagar på och klandrar näringslivet för att i dagens situation inte kunna klara problemen med sysselsättning, expansion och samhällsinsatser. För dagen arbetar industrin i ett hårt ekonomiskt klimat, kanske betingat av en viss oförståelse för vad industri och näringsliv kan och vill utföra. Man vill begränsa dess frihet i många avseenden. Det vore olyckligt om ett sådant tänkesätt skulle få råda, eftersom det inger olust och ovilja till nya tag och fortsatt expansion. I stället för att förbättra vår näringspolitik har man tyvärr genom olika åtgärder försämrat företagens utveckling. Jag tänker bl.a. på det sätt på vilket man strypt aktiemarknaden och därigenom kvävt intresset för aktieköp, med påföljd att företagen erhållit en nega tiv näringspolitisk effekt. Denna form av hushållssparande har kommit i strykklass, vilket på visst sätt medverkat till att investeringsökningarna blivit mindre än vad som annars skulle ha blivit fallet. Någon har uttryckt det så, att den nya aktievinstbeskattningen är det största misstag som gjorts. Det var glädjande att statsministern 1 sitt anförande under gårdagen sade, att regeringen inte har någon anledning att ta upp en kamp mot näringslivet. även om det i och för sig var ett mycket intressant och värdefullt uttalande, tycker jag nog att uttrycket »kamp mot näringslivet» bort utbytas mot »mera förståelse för» näringslivets funktioner i samhället. Nedgången i industriinvesteringarna har skett därför att man stått avvaktande inför den politiska utvecklingen. En viss osäkerhetskänsla tycks ha insmugit sig, som dämt upp utvecklingen. Det påstås att det för närvarande finns gott om pengar i företagen men att pengarna inte används. Likviditeten har gått upp — enligt statistiken med 34 procent — men staten och industrin är oense om orsakerna härtill. Företagen vågar inte göra investeringar på grund av den dåliga lönsamheten, en lönsamhet som sjunkit under hela 1960-talet. Investeringsrädslan utgör bakgrunden till den höga likviditeten hos företagen — detta har sagts från industrihåll. Skall vårt samhälle kunna fortsätta att vara ett toppsamhälle på det ekonomiska planet måste alla hämmande orsaker elimineras och vårt näringsliv få förtroende för den pågående utvecklingen. Ett annat område som jag vill ta upp i debatten är bostadsbyggandet för framtiden. Jag skulle vilja påstå att vi fortfarande lever i ett efterkrigstidens reglerade samhälle och därför obönhörligen blivit efter i utvecklingen. De regler som fanns för bostadsbyggandet strax efter andra världskri get hör inte hemma i dagens samhälle. Vi borde återgå till ett fritt bostadsbyggande utan andra restriktioner än dem som är betingade av tillgång och efterfrågan. Vi producerar här i landet varor för snart sagt alla livets funktioner, och tillgången på förnödenheter är riklig, undantagandes bostaden. För att få en bostad måste människor fortfarande under kortare eller längre tid stå i kö. Man frågar sig: Är detta värdigt vårt samhälle? Jag för min del tror, att om bostadsbyggandet bleve underkastat samma regler som gäller för all annan produktion, skulle vi kunna bemästra dessa missförhållanden. Det visar sig t.ex. att en kommun kan ha överskott på lägenheter medan en annan kommun har en skriande bostadsbrist. Man har misstagit sig på fördelningen av lägenhetskvoten och utvecklingen inom kommunerna, till stor del beroende på att kommunerna själva inte haft eller har i sin hand avgörandet för sitt eget bostadsbyggande. Regleringen har satts in punktvis och förryckt det planenliga byggandet. Skulle man inom industrin gå till väga på samma sätt som inom bostadsproduktionen skulle den kontinuerliga driften bli lidande, kostnaderna öka och den färdiga produkten bli för dyr för den enskilde medborgaren, en sak som nu är aktuell på bostadsområdet. Detta är en skönhetsfläck som snarast bör borttagas. Herr talman! Jag vill här närmast diskutera en annan sak, nämligen sjukoch hälsovården samt kostnader och brister på detta område. Vad vi i dag syftar till är att få en väl utbyggd öppen sjukvård som är effektiv och för sjukvårdshuvudmännen mindre kostsam än den slutna vården. Men det tycks, herr talman, vara oerhört svårt att komma till rätta med denna sak. Herr Hamrin i Kalmar tog i sitt anförande i går upp problemet och påvisade att huvudmännens kost nader i den slutna vården utgör cirka 200 kronor per plats och dygn. Den öppna vården är betydligt billigare för huvudmännen men dyrare för den enskilde individen. Här måste en utjämning ske, så att patienterna lika gärna accepterar öppen vård som sluten. Vissa utredningar är på gång, och de olika huvudmännen ägnar dessa frågor stor uppmärksamhet. Men staten måste träda in för att det skall kunna bli någon ändring. Dels måste sjukbidragen höjas då det gäller de medicinska kostnaderna, dels måste i den slutna vården intagna patienter erlägga en låt mig säga inackorderingsavgift för att ersätta huvudmännen för kost och logi. Först då kan de olika vårdformerna ges paritet. Det bör vara angeläget att uppnå likställighet för den enskilde individen i fråga om kostnaderna. En annan viktig fråga i detta sammanhang är vad jag skulle vilja kalla kategoriklyvningen — herr Hamrin i Kalmar talade om »meritvärdering» — mellan den slutna och den öppna vårdens läkare. Regeringen och riksdagen har anledning att fundera på denna sak. Denna kategoriklyvning kommer till uttryck inte minst i svårigheten att upprätthålla en nödvändig jourtjänst inom den öppna vården. Det skulle ta för lång tid att närmare ingå på problemet, men vi kommer inte till rätta med den öppna vårdens funktion förrän vi får till stånd en ändring av detta förhållande. Det klagas över att man har stora svårigheter att besätta provisialläkarbefattningarna. Ja, det är riktigt. Inom alla landstingskommuner lider vi mer eller mindre av detta. Orsaken till detta är kategoriklyvningen mellan läkarna. Den som vill ta en tjänst som provinsialläkare har inte samma möjligheter att meritera sig för fortsatt utbildning inom sjukvården och för högre befattningar där som den slutna vårdens läkare har. Jag anser dock att en provinsialläkare under utövandet av sin tjänst får en oerhört stor och grundlig utbildning. Han kommer där i kontakt med människor på ett sätt som en läkare i den slutna vården inte alls gör. Vi minns nog hur det var under den tid då det fanns husläkare, en tid när allt enligt min mening fungerade mycket bra på detta vårdområde. Man hade sin speciella läkare att gå till. Han kände till patienten från topp till tå, från det yttre till det inre, och då patienten anmälde ett sjukdomssymptom kunde han ganska snart komma underfund med orsaken. Det är något av detta arbete som provinsialläkarna nu utför och vill utföra, och jag tycker att detta skulle meritera dem för tjänster i den slutna vården, om de önskar sådana för att där avancera på samma sätt som den slutna vårdens läkare. Detta problem berör emellertid i första hand Sveriges läkarförbund och socialstyrelsen, som jag hoppas verkligen vill lösa det så skyndsamt som möjligt. Jag vet att en utveckling är på gång. I ett samhälle som vårt måste människorna kunna kräva att vid sjukdom bli omhändertagna utan dröjsmål. Jag är också övertygad om att kostnadssidan kommer i ett fördelaktigare läge om den öppna vården kan ökas. Herr talman! Jag har vid flera tillfällen haft anledning ta upp i kammaren frågan om vår transportpolitik, särskilt den del därav som berör kanaltrafiken och dess problem. Den oerhört ökade trafiken kommer att ställa stora anspråk på våra transportmedel. Visserligen har vägnätet förbättrats — vägarna har breddats och förstärkts — men det har ändå visat sig vara i högsta grad otillräckligt. Den tunga lastbilstrafiken lägger allt större embargo på vägarna, medan den lätta persontrafiken får det allt besvärligare. Dessa trafiksvårigheter visar sig inte minst i de olyckor som timar på våra vägar. Vi råder inte bot härför genom hastighetsbegränsningar och liknande åtgärder; vi måste få till stånd en avlastning av vägnätet på ett eller an nat sätt. Ökade järnvägstransporter är kanske en lösning, men inte den enda. Våra vattenvägar måste ses över. Det hjälper inte hur man på en del håll försöker bagatellisera problemet; faktum står kvar. Varför inte ta litet allvarligare på denna fråga och verkligen försöka lösa den? Ett projekt som pockar på snar lösning är vidgandet av Södertälje kanal — i sanning ett aktuellt problem. Det projekt som ligger mig närmast är vidgandet av Göta kanals västgötalinje, som har varit föremål för utredningar och debatter i olika sammanhang. Detta problem måste lösas. Vi får bortse från vad stora kuststäder, SJ och andra har att genmäla; vi måste handla snabbt. Att bygga ut kanalerna kostar så litet jämfört med vad det kostar att bygga ut vägarna men kommer att lösa många av de problem som vi brottas med. Jag skall ta upp en fråga som herr Turesson, som skall tala efter mig, kanske kan yttra sig om. SJ, som är vår främsta företrädare för transportväsendet och som har ett stort ansvar inte minst som statligt företag, borde kunna lösa transportproblemen med den tyngre trafiken bättre än nu. Om ett företag anser sina möjligheter begränsade genom förhandenvarande resurser bör det se till att dessa ökas på ett ändamålsenligt sätt. Vi talar om kostnaderna för utbyggandet av vägnätet och reagerar inte om dessa blir höga. Hur vore det om SJ skulle pröva att bygga ut vissa delar av sitt bannät till exempelvis tre spår, dvs. anlade ett särskilt spår för den tunga trafiken? Kostnaderna härför skulle knappast bli så stora som för motsvarande utbyggnad i längd av vägnätet. Herr talman! Den dagen kommer då vi måste förbjuda tung trafik under veckosluten. Hur skall vi då lösa dessa svåra transportproblem. Herr talman! Jag vill avslutningsvis nämna ett par andra av de bekymmer som vi har och de bekymmer som vi får — jag höll på att säga — på löpande band. Alkoholismen, sådan den för närvarande ger sig till känna i vårt samhälle, är ett stort problem. Jag behöver inte upprepa vad jag och andra i denna kammare anfört i detta avseende. De människor som råkar ut för alkoholism är beklagansvärda som individer, och för samhället medför de stora kostnader. Nu håller vi på att komma så långt att reklamen för starka drycker skall tas bort, och jag hoppas att regeringen efter riksdagens beslut på allvar tar itu med den här saken. Vad jag skulle vilja tillägga är att vi behöver en stark motreklam, en upplysningskampanj av stora mått som talar om alkoholens skadeverkningar. Jag har tidigare i denna kammare påpekat detta. Samtidigt som vi förbjuder alkoholreklamen borde vi sätta in denna aktivitet. Samhället liksom den enskilde medborgaren kommer i längden att vinna härpå. Vi skall snart behandla frågan om förbud mot tobaksreklam, ett förslag som jag verkligen hoppas att hela kammaren är positivt inställd till. Skall vi kunna komma till rätta med narkotikafarsoten — jag vill kalla den så? Jag har vid ett annat tillfälle sagt min mening om den saken. Narkotikamissbruket måste behandlas som vilken annan farsot som helst. Vi skall ta itu med den frågan genom ett starkt pådrag och insättande av alla tillgängliga resurser för att rädda vårt folk, inte minst vår ungdom. Har vi kurage att göra det? Det är i första hand regeringen som är ansvarig för rådande förhållanden. Det måste vidtas effektiva åtgärder för att stoppa smugglingen och försäljningen av narkotika. Det är vår ungdom, vår framtid det här gäller.

Herr talman! Eftersom herr Berglund direkt uppfordrade mig därtill, skall jag inledningsvis nämna några ord om transportfrågorna, även om jag inte hade tänkt tala om det ämnet i dag. Jag kan försäkra herr Berglund att statens järnvägars ledning är lika angelägen som han att ta hand om så stor del som möjligt av de tunga transporterna. Jag delar helt herr Berglunds uppfattning, att det ur samhällsekonomisk synpunkt säkerligen vore fördelaktigt om man lyckades härmed. Vad sedan beträffar hugskottet om ett tredje spår vill jag erinra om att det ännu bara är ett fåtal bandelar som har dubbla spår. Där det finns dubbla spår är transportkapaciteten mycket stor och långtifrån helt utnyttjad. Där behövs alltså, såvitt jag förstår, inte något tredje spår. Däremot kan det vara angeläget att få dubbelspår på de bandelar, där vi har enkelspår och där transporterna kan förväntas öka. Men detta är en fråga om mycket stora investeringar, i vilken riksdagen ytterst fattar beslut. Storleken av investeringarna framgår av att ett modernt spår kostar ungefär 600 kronor per meter, eller 6 miljoner kronor per mil. Jag delar emellertid som sagt herr Berglunds uppfattning, att SJ bör försöka ta hand om så stor del som möjligt av de tunga transporterna. Herr talman! En kväll i somras då jag hörde på en nyhetssändning i radio, fäste jag mig vid att en aktad ledamot av medkammaren, tillika medlem av regeringen, berikat jämlikhetsdebatten med att kritisera att statens järnvägar gav de resande möjlighet att välja mellan första och andra klass. Jag vet inte om detta var en mer väsentlig beståndsdel i en argumentering. Kanske var det bara ett litet detaljexempel som radiomannen fann pikant och därför gjorde en s.k. grej av. Jag tycker inte för min del att det är något särskilt märkvärdigt att tågresenärerna får möjlighet att välja den litet större bekvämlighet, det större utrymme och lugn för arbete under resan som första klass erbjuder, om de vill betala merkostnaden för det. Vi har ju ännu så länge rätt att, om vi företar våra resor med bil, välja mellan olika bilmärken som skiljer sig mycket från varandra i fråga om både bekvämlighet och pris och det har jag inte hört att någon i jämlikhetens namn vill ändra på. Det pikanta i den ärade förstakammarledamotens kritik av statens järnvägars två klasser kan kanske ligga i det förhållandet att vi förtroendemän beviljar oss själva rätt att åka i första klass och att ännu ingen i detta hus kommit på idén att man skall ändra på den förmånen. Mycket skulle eljest kunna tala för att folkets representanter åkte tillsammans med folket självt. Nu avskärmar vi oss i första klass så effektivt som möjligt från majoriteten av resenärerna, d.v.s. från våra egna väljare. Samma kritik skulle kunna riktas mot längre utrikes flygresor på det allmännas bekostnad. När vi reser privat är det — även om det är fråga om mycket långa flygresor — ytterst få som anser att den större komforten och den fria champagnen i flygets första klass är värd den stora mellanskillnaden i pris. Den kan ju på litet längre sträckor uppgå till 2 000, 3 000 t.o.m. 4 000 kronor. Men det generar sällan en aldrig så idealistisk människa att vid resor i offentligt uppdrag, t.o.m. i u-landsuppdrag, om så är möjligt utnyttja flygets första klass när det allmänna betalar, även om detta går ut över de anslag till u-landsbistånd som samma person sannolikt anser vara alldeles för små. Jag säger inte detta för att kritisera eller rikta förebråelser mot enskilda förtroendemän eller befattningshavare. Det är bara naturligt och mänskligt att var och en utnyttjar de förmåner som erbjuds. Men det kan vara skäl för oss att erinra oss att »charity begins at home». Folkets förtroendemän och funktionärer måste se upp, så att vi inte blir en privilegierad grupp i samhället som ökar klasskillnaderna och som ger anledning till nya och skärpta krav på större jämlikhet. Det är ganska typiskt för många människors ytliga syn på de angelägna kraven om jämlikhet för människorna i vårt samhälle, att man hänger upp sig på sådana detaljer som de två klasserna i statens järnvägars vagnar. Och kanske är det också ytligt att, så som jag gjort här, peka på förtroendemännens förmånsställning i vissa avseenden. Men det kan nog vara nyttigt att vi tänker på detta då och då och att vi inte viftar bort sådana synpunkter alltför lättvindigt. Förvisso finns det orsaker till spänningar i vårt samhälle. Delvis är det fråga om kvarlevor från gamla synsätt på förhållandet mellan anställda och chefer, mellan tjänande och betjänade. Men dessa rester från gamla tider får för varje år allt mindre verklighetsunderlag, och vi har all anledning att se denna utveckling med tillfredsställelse. Till väsentlig del kan nu de spänningar som finns i samhället återföras på rent materiella förhållanden. Den främsta orsaken är de lågavlönades situation. Jag vet att riksdagen har små möjligheter att påverka en avtalsfråga som denna, men staten är en stor arbetsgivare och i flera av de stora affärsdrivande verken befinner sig ännu mycket stora, alltför stora grupper av anställda i utpräglade låglönegrader. Det är visserligen sant att de lågavlönade och deras familjer kompenseras genom statliga och kommunala stödåtgärder. Men vi vet nog alla, att allt fler människor som riskerar att hela livet få stå och stampa i utpräglade låglönegrader inte känner någon tillfredsställelse vare sig med löner eller arbete. Och det verkligt allvarliga är att de uppfattar förhållandet som ett tecken på bristande uppskattning av deras insatser från arbetsgivarens, statens, sida. Jag har full förståelse för att sådana tankar uppstår. För den som känner sig undervärderad i sitt arbete — och väldigt många i låglönegraderna har anledning att göra det — är säkert bristen på jämlikhet mera realistisk än för någon annan. Jag har fått en del inblickar i dessa förhållanden, och jag är helt övertygad om att vi här möter en mycket allvarlig sida av jämlikhetsproblemet, svår att lösa och framför allt svår att komma till rätta med snabbt. Men man kan göra det genom en kombination av rationalisering och utnyttjande av avancerade tekniska hjälpmedel med därav följande mera kvalificerade arbetsuppgifter och bättre löneställning. Det är tillfredsställande att det rationaliseringsarbete som i detta syfte bedrivs inom många av de statliga affärsverken så helhjärtat stöds av berörda arbetstagare och deras organisationer. Även om svårigheterna att lösa låglöneproblemet alltså är mycket stora, får det inte avskräcka oss och framför allt får det inte förleda oss till undanmanövrer eller dimbildning av det slag som t.ex. en överbetoning av mera ytliga detaljer i jämlikhetsdebatten, typ statens järnvägars två klasser, utgör.

Herr talman! Jag tänkte säga några ord med anledning av de intervjuer som har gjorts om den låglöneutredning som staten tillsatte på sin tid och i anslutning härtill också om det speciella område som är låglönebetonat, nämligen Norrland. Då man från regeringssidan talar om att strukturrationaliseringarna och det goda samarbete som rått med näringslivet varit en förutsättning för vårt ökade välstånd, kan knappast den stora del av vårt folk som tillhör låglönegrupperna instämma däri. Detta tal är i varje fall inte relevant för Norrland. I Norrland kan det inte sägas föreligga något ökat välstånd till följd av strukturrationaliseringar och det goda samarbetet Den statliga utredning som tillsatts för att klarlägga låginkomstgruppernas ställning i landet har kommit till helt andra resultat än att det skulle råda ett utbrett välstånd i vårt land.

Jag fortsätter att citera Per Holmbergs uttalande i Dagens Nyheter av den 30 september i år! »— — — gruppen halvfattiga ökar. Arbetslivet kan vara grymt upplagt. Man har i vissa fall rätt att tala om rovdrift på människor. Hårda villkor i arbetet bryter sönder arbetare, män i 35—40-årsåldern blir handikappade. Företagsläkare, <arbetarskydd och fackföreningar gör ingenting för att hejda denna rovdrift. De halvfattiga lever ett pressat liv. De har ofta dålig bostad, de har inte råd att sköta sin hälsa, orkar inte att roa eller förkovra sig. Ej sällan lever de både materiellt och andligt ett fattigt liv.» På Per Holmberg verkar det som om han blivit helt chockad av de resultat som hans egen utredning kommit fram till och som om han inte tidigare kunnat tro att allt detta elände fanns i vårt land och bland så många människor. Den TV-intervju som gjordes med sekreterare Per Holmberg måndagen den 11 november underströk ytterligare hans missnöje med rådande förhållanden. Framför allt riktar han dock sin kritik mot de högre fackliga ledningarna. Jag citerar vad han uttalade i denna TV-intervju häromkvällen: »En stor del av ansvaret för låglöneproblemen har ju de fackliga organisationerna, LO, TCO och SACO. Och om man ser på den politik, den opinionsbildning, som man där traditionellt bedriver, kan man väl komma ungefär till de här slutsatserna: På LO-håll har man hållit tillbaka anspråken hos låglönegrupperna, traditionellt. Ombudsmän, LO-ordföranden och andra personer i ansvarsställning, hur många gånger har de inte sagt till LO-grupperna och inte minst till de lågavlönade, att för inflationsbekämpningens skull, för svensk exports skull, för investeringarnas skull, så får ni hålla igen. Ni skall inte vänta er någonting. Ni skall inte tro att låglöneproblemen någonsin går att lösa. — — — Det har sagts. Och det har naturligtvis blivit trott bland låglönegrupperna på LO-sidan. Man har hållit igen sina anspråk och man har varit blygsam i inställningen till de här sammanhangen.» Så långt huvudsekreteraren i utredningen, Per Holmberg. Han har givetvis fullkomligt rätt i sin nedgörande kritik av LO och fackförbundsledningarnas handlande mot låglönegrupperna, i synnerhet som lönerna för personer i LO:s ledning kan vara mer än tio gånger större än medlemmarnas. Det kan givetvis vara svårt, för att inte säga omöjligt, för människor i så höga lönelägen att ha någon som helst förståelse för låglönegrupperna och deras problem. Fackförbundsledare inom låglöneyrkena anser att det är ett oförskämt angrepp som riktats mot just dem av samme Per Holmberg, vilket bl.a. framgick av en artikel i Aftonbladet den 12 november.

Så har tonerna gått med livligt understöd av storfinansen. I detta sammanhang vill jag hänvisa till den opinion som för några år sedan fanns inom Svenska skogsarbetareförbundet, där det vid två på varandra följande lönerörelser fanns en utbredd uppfattning att man skulle använda strejkvapnet för att tvinga skogsbolagen att gå med på löneökningar för skogsarbetarna. Avtalskonferenserna var jämnt delade för och emot att konfliktvapnet skulle användas. Man skall då märka att det förekommit en omfattande socialdemokratisk propaganda mot strejk. Vid dessa båda avtalskonferenser avgjorde den dåvarande ordföranden i förbundet, Winroth, att konflikt inte skulle få förekomma. Han hade då trycket på sig från LO-ledningen, som inte gick med på att de lågavlönade skogsarbetarna skulle få hävda sin rätt att gå i konflikt för att söka höja sina dåliga löner. Något stöd från LO kunde skogsarbetarna inte räkna med. Opinionen bland skogsarbetarna inom förbundet blev härefter så stark att Winroth måste avgå som ordförande i förbundet. Om jag inte minns fel fick han en reträttplats i arbetsmarknadsstyrelsen. Men för skogsarbetarna är läget lika mörkt som tidigare. Följden blev att Skogsarbetareförbundets medlemmar i stor utsträckning gick över till SAC eller helt lämnade den fackliga rörelsen. Den fackliga ledningen i LO hade genom sitt handlande inte endast förhindrat kampen för högre lön; den hade också bidragit till att försvaga den fackliga rörelsens kampduglighet. I anslutning till de ytterst besvärliga förhållanden som blottats av den av samhället tillsatta låglöneutredningen vill jag också säga några ord om för hållandena för de anställda arbetarna inom pappersoch massaindustrin, och jag tillåter mig då att ta Ådalen som exempel. Den genomsnittliga timförtjänsten i pappersoch massaindustrin var enligt statistiska centralbyrån 10 kronor 75 öre per timme år 1967, om man räknar med hela landet. Då skall man emellertid märka att en arbetare inte kommer upp till den förtjänsten vid arbete under lagstadgad arbetstid. I vanlig skiftgång är den genomsnittliga timförtjänsten 6 kronor 34 öre eller 7 kronor 17 öre beroende på vilken drift det är fråga om. Härtill kommer sedan vissa mindre skifttillägg. Med tilläggen blir månadsförtjänsten 1377 kronor 86 öre. Härifrån skall sedan preliminär skatt dragas, vilken i det speciella fall som jag har undersökt är så stor att endast 896 kronor sedan återstår. Den summan utgör sålunda den egentliga månadsförtjänsten för dessa arbetare. Det är vad SCA betalar sina massaarbetare vid Kramforsfabriken, d.v.s. en årsförtjänst på 16 536 kronor. Det bör anmärkas att arbetarna vid massafabriken skulle göra en större förtjänst om de i stället fick ersättning från arbetslöshetskassan, som betalar ut 45 kronor om dagen. Det beloppet är som bekant skattefritt. De arbetare det här gäller skulle sålunda få en större ekonomisk behållning genom att gå arbetslösa med ersättning från A-kassan än att vara anställda vid Svenska handelsbankens företag SCA. Orsaken till att den av statistiska centralbyrån redovisade genomsnittsförtjänsten för massaoch pappersindustrin ligger högre är det omfattande övertidsarbete som arbetarna inom denna industri är tvingade att utföra om de över huvud taget skall kunna existera. De är tvingade till förvärvsarbete även under sina friskift. Som bekant krävs det numera inte kontanta pengar för att köpa varor av olika slag. Avbetalningshandeln är myc ket utbredd i vårt land. Framför allt är det de lågavlönade som anser sig tvingade att använda denna metod, och de måste därför betala mycket mer för sina varuköp än vad de som har möjlighet att betala kontant behöver göra. De lågavlönades ekonomi försämras härigenom ytterligare. Men de varor som de köper skall också betalas. De kan emellertid inte betalas genom den låga förtjänst som dessa lågavlönade massaoch pappersarbetare har genom arbetet på lagstadgad arbetstid. Alltså måste fritiden tas i anspråk för övertidsarbete för att de skall kunna klara existensen. Det är ingen mänsklig tillvaro som dessa människor tvingas till och de har också kommit underfund med detta. Det gäller inte bara de arbetare som fick sparken när Svanö AB:s massafabrik lade ned driften. De arbetare som lyckats komma över till omskolning har kommit underfund med att de efter sin tid hos Svanö AB erhållit en betydligt mera människovärdig tillvaro. Ekonomiskt har de också fått det bättre än när de var anställda av Handelsbanken och SCA. Svenska cellulosabolaget och Handelsbanken, som tidigare hållit bostäder för sina arbetare, där hyran hållit sig mellan 80 och 100 kronor i månaden, vilket utgjorde en viss kompensation för låglöneläget, håller sedan en tid tillbaka på att riva sina arbetarbostäder. Arbetarna måste nu söka sig till bostäder i nybyggda hus, där hyran är flera gånger högre än vad de tidigare varit vana vid att betala. Men massaoch pappersarbetarna har inte erhållit några som helst löneökningar för dessa högre levnadskostnader. Missnöjet bland massaoch pappersarbetarna är utbrett. Det gäller framför allt det låga löneläget, den obekväma arbetstiden och det förhållandet att man på grund av den låga lönen tvingas förvärvsarbeta på fritiden för att klara de mest oundgängliga utgifterna. Vad jag nu anfört kan i stor utsträckning även gälla NCB:s fabriker i Ådalen, där dr Gunnar Hedlund är chef. Ingen har väl mer än dr Hedlund talat om att det höga löneläget för skogsindustrin i Sverige gör att det ställer sig svårt för denna industri att klara konkurrensen med utlandet. Ändå vet herr Hedlund att massaoch pappersarbetarna tillhör bottenskikten bland vårt lands låglönegrupper. Herr Hedlund vet även att löneläget för dessa grupper i Sverige är betydligt lägre än det som råder exempelvis i Kanada och USA, som ju i olika sammanhang lär vara de svåraste konkurrenterna för den svenska skogsindustrin. Dessa fakta och det förhållandet att herr Hedlund är chef för NCB, ett företag som betalar löner som tillhör de lägsta låglönerna i landet, hindrade ändå inte herr Hedlund från att som ledare för centerpartiet i valrörelsen i höst vara den som kanske varmast talade för att förbättra låglönegruppernas svåra ekonomiska läge. Det står — enligt arbetarna — herr Hedlund fritt att verka för att arbetarna vid NCB:s fabriker i Ådalen erhåller en människovärdigare tillvaro. Varför inte löner som kan mäta sig med dem som betalas av konkurrenterna i Kanada och USA? Herr Hedlund har alla möjligheter att lyfta på telefonluren och söka kontakt med ordföranden för Pappersindustriarbetareförbundet för att med denne komma överens om en höjning av lönerna för de lågavlönade massaoch pappersarbetarna. Så enkelt är det att ordna den saken. Det behövs inga långa tal i en valrörelse om låglönegruppernas prekära läge för detta. En aktion från det motsatta hållet skulle dock knappast kunna tänkas efter all den passivitet, som Pappersindustriarbetareförbundets ledning visat under åren. Nu tror varken jag eller någon annan att frågan om att höja de lågavlö nade massaoch pappersarbetarnas löner kan ordnas så lätt. LO:s paroll under valrörelsen, att LO driver på, var säkerligen lätt överdriven, i varje fall vad låglönegrupperna beträffar. Så här efter valet bör kanske låglönegruppernas paroll bli: Nu är det dags att driva på LO. Att jag tagit upp de lågavlönades probelm i detta sammanhang och bl a. hänvisat till arbetarna inom skogsindustrin beror på att Norrland i själva verket är ett enda stort låglöneområde. Skogsindustrin, som varit och fortfarande är den dominerande industrin i stora delar av Norrland, har ur folkets synpunkt förvaltat sin maktställning illa. De jättevinster som under åren gjorts i Norrland och inte minst i Ådalen har i mycket stor utsträckning exporterats till utlandet och använts för att där etablera nya cellulosaindustrier. För att hålla lönerna nere har cellulosabolagen inte visat något som helst intresse för etablerande av en differentierad industri. Denna kunde nämligen konkurrera om arbetskraften, och följden skulle ju bli högre löner för cellulosaindustrin. Ett typiskt exempel härvidlag är Kramforsområdet, där bl.a. SCA inte visat det minsta intresse av att för de stora jätteprofiter som skogsindustrins folk intjänat till SCA anskaffa ersättningsindustrier. Bristen på en differentierad industri i Norrland har varit och är den direkta orsaken till arbetslösheten, undersysselsättningen, den dolda arbetslösheten och den låga levnadsstandarden. Den regering vi har i detta land och som suttit i 35 år har åsett dessa förhållanden i stort sett utan att röra ett finger. Man har tydligen varit helt överens med storfinansen om att den skall få uppträda som den gjort och delar därför ansvaret för de svåra sysselsättningsförhållandena och den låga levnadsstandarden i Norrland. In i det sista har socialdemokratin satsat på löftena från SCA och från Svenska handelsbanken att koncernen skulle etablera ett pappersbruk i Kramfors — trots att låglöneförhållandena då skulle komma att konserveras — i stället för att ta krafttag för att få en differentierad industri till detta område. Sedan det nu på senare tid visat sig att man inte helt kan lita på storfinansen — i detta fall Svenska handelsbanken, ägaren till SCA — när det gäller att ordna ett pappersbruk i Kramfors, så har man börjat tala om andra industrier som skulle förläggas till Ådalen. Mycken dyrbar tid har dock gått till spillo. I morse meddelades också i radionyheterna att det inte blir något nytt pappersbruk i Kramfors, och sorgen torde vara stor i de kretsar där man helt har satsat på storfinansen. Den lokaliseringspolitik som hittills bedrivits av statliga myndigheter är knappast värd namnet om man skall döma efter förhållandena i exempelvis Ådalen. Där är det som bekant värre än det någonsin har varit. Ansvariga myndigheters väntan på att privata företag skall slå sig ned i det eller det området som lider av strukturrationaliseringens förbannelse har dömt sig själv. Kommer inte privata företag dit så händer det i stort sett ingenting annat än att området i fråga sakta men säkert dör. Ådalen är ett typiskt exempel på det slag av lokaliseringspolitik som hittills har bedrivits. Men om nu inte privata företag vill etablera sig i dessa områden måste samhället träda till och spela en aktiv roll som grundare av samhällsägda företag. Löftenas tid borde vara förbi när det gäller befolkningen i Ådalen och det övriga Norrland. Från kommunistiskt håll har vi gång på gång under senare år rest frågan om en samhällsägd verkstadsindustri i Ådalen. Frågan har förts fram i riksdagen vid flera tillfällen och den har även förts fram på det lokala planet. I början mötte vi starkt motstånd från de lokala socialdemokratiska ledarna. De trodde nämligen helt på SCA och storfinansen i Svenska handelsbanken. Nu tycks de däremot ha tappat tron och vara överens med oss om att en verkstadsindustri är lämplig. En stor verkstadsindustri till Ådalen, vilken i sin tur skulle kunna inspirera till och skapa behov av en rad småindustrier, är lösningen på sysselsättningsproblemen där. En dylik industri skulle nämligen verka som injektionsspruta när det gäller att höja den låga levnadsstandarden i detta så hårt drabbade område. Herr talman! Det förhållandet att lönerna är låga i Norrland — inte minst i Ådalen — grundar sig givetvis inte endast på att LO-ledningen och fackförbunden har varit inaktiva och, enligt den av mig tidigare citerade Per Holmberg, aktivt påverkat dessa låglönegrupper att inte föra en fackligt aktiv kamp. Storfinansens roll i detta sammanhang kommer man inte ifrån. Den har medvetet förhindrat en differentierad industri för att därigenom slippa konkurrens om arbetskraften och därav följande högre löneläge. Dessa synpunkter tycks numera ha vunnit allmänt erkännande, vilket visat sig inte minst i denna remissdebatt. Man anser det lämpligt att förlägga statliga industrier till Ådalen och Norrland i övrigt. Det gäller här en differentierad industri, eftersom skogsindustrin inte kan eller kommer att kunna klara sysselsättningen för Norrlands del. Man har också insett att den privata företagsamheten inte kan klara sysselsättningen och att ett samhälleligt företagsetablerande måste komma till stånd. T.o.m. högerpartiets representanter har från denna talarstol i dag givit uttryck för att de är inne på denna linje, som kommunisterna tidigare varit ensamma om att kämpa för — också här i riksdagen. Herr talman! En kort tid efter valet, eller den 19 september, utkom nr 32 av Veckans Affärer med intervjuer med representanter för storföretagen här i landet. Intervjuerna gällde deras syn på valutgången. Jag skulle i detta sammanhang vilja citera vad chefen för Mo och Domsjö i Örnsköldsvik, herr Matts Carlgren, hade att anföra, därför att i detta uttalande ligger en bön till regeringen och den socialdemokratiska partiledningen. Direktör Carlgren hade tydligen blivit allvarligt bekymrad över all den radikalism som från socialdemokratiska talarstolar under valrörelsen riktats mot storfinansen här i landet. Han hade tydligen fått för sig att nu, efter den socialdemokratiska valsegern, gällde det kanske att infria vallöftena, varför en s.k. socialistisk skördetid förestod. Jag citerar vad direktör Carlgren hade att anföra: »När kommunisterna nu reducerats till nästan ingenting och socialdemokraterna fått en egen majoritet bör det finnas gott hopp om att radikaliseringen av näringspolitiken kan stoppas. Det hade blivit värre för näringslivet om kommunisterna hade behållit sina positioner och eventuellt blivit tungan på vågen i riksdagen. Nu kan socialdemokraterna behandla de näringspolitiska frågorna mera sakligt. Avtalsrörelsen blir inte svårare, snarare lättare tack vare valresultatet. Geijer har lovat måttligheter.» Så långt direktör Matts Carlgren i Mo och Domsjö. Denne representant för storföretagen knyter stora förhoppningar till socialdemokratin efter detta val, därför att vänsterpartiet kommunisterna gjort ett dåligt val. Säkerligen är hans uttalande också ett uttryck för storfinansens gemensamma önskemål. Det är min och — jag är övertygad därom — den norrländska arbetarbefolkningens förhoppning att sådana förväntningar inte skall infrias. Bollen ligger, som det populärt heter, hos regeringen. Men ytterst framstår som en nödvändig slutsats att ta bort glädjeämnet för Mo och Domsjö och andra beträffande kommunisternas tillbakagång.